Fru talman! Mehmet Kaplan har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att avbryta militärt samarbete med stater som bryter mot folkrätten, inklusive Israel. På den frågan får jag svara följande: Utgångspunkten för interpellantens fråga är att Försvarets materielverk, FMV, har inköpt viss krigsmateriel från Israel. Det är emellertid inget konstigt med det. Sverige importerar den krigsmateriel som vårt försvar behöver för att fullgöra sina uppgifter. Försvarets materielverk har, som Mehmet Kaplan tagit upp, anskaffat bland annat mörkersiktutrustning - närmare bestämt bildförstärkare - samt störsändare från Israel till den svenska försvarsmakten. Bildförstärkare används av den enskilde soldaten för att öka orienteringsförmågan i mörker och används under såväl utbildning som insatser såsom i Afghanistan och Kosovo. Störsändare används för att öka skyddet för marinens fartyg och dess besättning genom att kraftigt försvåra för andra radarsystem att lokalisera fartyget. Försvarets materielverks anskaffning av mörkerhjälpmedel och störsändare har genomförts helt enligt principerna för konkurrensupphandling. Regeringen har precis samma förhållningssätt i de här frågorna som den tidigare, socialdemokratiska regeringen hade. Vi försöker tillgodose våra nationella intressen på ett för skattebetalarna optimalt sätt, det vill säga genom att köpa så bra produkter som möjligt till så fördelaktiga priser som möjligt. Den här affärsmässigheten är emellertid inte överordnad alla andra hänsyn. Sålunda köper Sverige aldrig materiel eller därtill knuten kompetens från länder som är föremål för internationella sanktioner eller embargon. Den demokratiska staten Israel är inte föremål för några sådana sanktioner. Till sist: Regeringen vill naturligtvis se en fredlig lösning i Mellanöstern där två stater, Israel och en palestinsk stat, kan existera sida vid sida inom säkra och erkända gränser. Sverige tvekar inte att kritisera övergrepp som begås från någon sida i konflikten, och regeringen kommer även fortsättningsvis att framföra Sveriges tydliga krav på att folkrätten respekteras.

Fru talman! Jag vill tacka försvarsministern.

Under kriget i Libanon sommaren 2006 slogs också fast att Israel även här utövat ett oproportionerligt våld mot den libanesiska civilbefolkningen, bland annat genom en omfattande användning av klusterbomber mot civila mål. I interpellationen har jag skrivit "militärt samarbete". Det jag har svårt för är paradoxen att vi inte kan sälja vapen till Israel, och det finns det förvisso flera skäl till, men att vi köper vapen därifrån. Finns det någon principiell skillnad mellan vapenexport och vapenimport? När det gäller svensk vapenexport säger vi att det inte ska ske med Israel. Det är vad vi principiellt säger. Varför gör vi det? Jo, därför att Israel bryter mot FN-stadgan genom att ockupera Gaza och Västbanken, genom att annektera östra Jerusalem och på många andra sätt kränka de mänskliga rättigheterna. Därför exporterar vi inte vapen dit. Men vi importerar vapen därifrån. Det handlar alltså om vapen, inte om handel med andra, vanliga, varor. Då borde ju samma regler gälla, tycker man. Kan försvarsministern förklara för mig vilken principiell skillnad det är mellan vapenimport och vapenexport?
Fru talman! Det jag vänt mig mot är de formuleringar i Mehmet Kaplans interpellation som just söker ge en bild av att Sverige är involverat i ett nära militärsamarbete med Israel. Så är inte fallet. Vi har, som interpellanten helt korrekt konstaterar, inte på länge sålt någon försvarsmateriel till Israel. Däremot har vi inköpt en del försvarsmateriel därifrån. I båda fallen, oavsett om det gäller inköp eller försäljning, gäller samma sak, nämligen att vi följer gällande regelverk. Den restriktion som gäller för inköp av försvarsmateriel är att en stat är utsatt för internationella sanktioner. För vapenexport, eller export av försvarsmateriel, gäller ett mycket mer omfattande och komplicerat regelverk. Där är regelverket också mycket mer restriktivt. Den svenska vapenexporten är reglerad i lag till skillnad från importen, och beslut rörande krigsmaterielexport fattas självständigt av Inspektionen för strategiska produkter efter noggrann prövning av alla omständigheter som föreligger i det enskilda fallet och i enlighet med de sedan lång tid gällande och parlamentariskt förankrade riktlinjerna för krigsmaterielexport samt EU:s uppförandekoder för vapenexport. Frågorna om dessa regler är inte mitt ansvarsområde, utan åvilar statsrådet Tolgfors. Mig veterligen pågår ett beredningsarbete när det gäller vapenexportreglerna, grundat på den utredning som Anders Svärd genomförde. Mig veterligen pågår ingen utredning kring reglerna för import av försvarsmateriel.
Fru talman! Tack, försvarsministern, för de klargörande orden. Det är lite avslöjande, tycker jag, att försvarsministern i sitt svar tar upp att man egentligen inte har gjort något som är annorlunda jämfört med den socialdemokratiska regeringen, utan man har precis samma förhållningssätt i dessa frågor. Den socialdemokratiska regeringen tog upp liknande frågor på samma sätt och menade att vi inte hade något särskilt stort samarbete med staten Israel. Det kan dock sägas att Israel finns med på tio-i-topp-listan över de länder vi köper vapen av. En annan principiellt viktig fråga som jag har, i ljuset av det svar som försvarsministern gav till första delen av vår diskussion, gäller militärattachéer. Jag skulle vilja veta mer om vad Sveriges militärattaché, eller försvarsattaché som det också heter, gör i Israel. Är det inte att, som det står i förordningen om Sveriges försvarsattachéer, biträda svenska försvarsmyndigheter i frågor som berör inköp eller försäljning av materiel och tjänster? Hur kommer det sig att vi har en så kallad försvarsattaché i Israel men inte i många andra länder? Mig veterligen har vi försvarsattachéer i ett 30-tal länder, och Israel är sedan förra året ett av dem. Jag förmodar att försvarsministern inte har för avsikt att på något sätt dra tillbaka detta.
Fru talman! Det är en alldeles korrekt förmodan. Det avser vi inte att göra. Anledningen till att jag framhåller att regeringen ser på ett likartat sätt på dessa frågor som den tidigare regeringen är att jag tycker att det är av värde att det finns stabilitet och kontinuitet både när det gäller förhållningssättet till konflikter i världen och förhållningssättet till de grundläggande regelverken. Om det är för handen är det viktigt att tala om det. Både frågan om inköp av försvarsmateriel från Israel och frågan om vår försvarsattaché, som inte är utsänd av Regeringskansliet och departementet utan av Försvarsmakten, har varit föremål för ett antal debatter i kammaren. Min företrädare Leni Björklund, liksom den tidigare utrikesministern, har besvarat ett antal interpellationer om detta. När det gäller militärattachéerna, eller försvarsattachéerna, har de en lång rad uppgifter som varierar beroende på var de befinner sig. Om man är försvarsattaché i ett land där det finns en pågående ansträngning för att till exempel exportera flygsystemet JAS 39 Gripen påverkar det naturligtvis försvarsattachéns uppgifter. Han kommer säkert att ägna en stor del av sin arbetstid åt frågor som är relaterade till relationen med försvarsindustrin. På andra håll handlar det mer om att vara rådgivare till ambassadören, beskickningschefen. När det gäller vår närvaro i Israel finns det ett oerhört starkt behov för oss att följa utvecklingen på plats för att kunna förbättra de säkerhetspolitiska analyser som vi gör. Att vi har ett bra underlag är mycket viktigt i synnerhet om vi själva, och framför allt genom EU, vill försöka bidra till något positivt i regionen och i den pågående konflikten. Och vi får ett bättre underlag om vi är på plats med militär personal som har sådan kompetens som den genomsnittlige diplomaten med civil bakgrund inte har. Vi ser fortlöpande över frågan och för en dialog med Försvarsmakten om hur våra attachéer ska fördelas över världen; det finns ju en begränsning i resurser. Nu gör vi förändringar. Det innebär bland annat neddragningar av antalet attachéer på platser där vi varit tungt närvarande - det kan gälla Storbritannien och USA - för att därigenom frigöra resurser och kunna vara på plats på fler ställen runtom i världen. Det tillgodoser ett viktigt behov hos den svenska regeringen att få den typ av information som vi kan få genom att ha militärattachéer på plats.